Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig om jag har uppmärksammat att många värnpliktiga i samband med inskrivningsförrättningarna mister ett par dagars inkomst — vilket herr Strandberg betecknar som kännbart för många — och vad jag avser att vidta för åtgärder med hänsyn härtill. Enligt värnpliktsavlöningskungörelsen får en värnpliktig under inskrivning penningbidrag med samma belopp som utgår till menig under grundutbildning, d.v.s. fem kronor per dag. Denna förmån infördes den 1 juli i år efter beslut av 1968 års riksdag om ett nytt system för inskrivning av värnpliktiga på grundval av förslag från 1964 års inskrivningsoch personalredovisningsutredning. Utredningen ansåg att ersättning till den inskrivningsskyldige beräknad efter förlorad arbetsförtjänst skulle bli svår att administrera och kontrollera. Den föreslog därför att alla inskrivningsskyldiga skulle få lika stor ersättning, nämligen <penningbidrag med samma belopp som utgår till menig under grundutbildning. Jag anser inte att det finns anledning att ändra på de nyligen införda bestämmelserna, och några åtgärder är därför inte aktuella från min sida.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. Jag har flera gånger stört försvarsministern under årens lopp, och försvarsministern känner därför väl till mitt personliga intresse för de värnpliktiga och deras sociala problem. Långt innan jag fick säte i denna kammare försökte jag på olika sätt att medverka till positiva lösningar i de skilda frågor som så ofta uppstår. Många värnpliktiga har kontaktat mig i den fråga som jag nu har aktualiserat och direkt visat sina ekonomiska förluster. Jag kan inte beteckna det annat än som kännbart för många värnpliktiga att bli av med en hundralapp eller mera för att de fullgör sin inskrivningsförrättning. Det kan uppstå en hel del ekonomiska bekymmer i det sammanhanget.

Den förlust som våra värnpliktiga gör — d.v.s. ett par dagars inkomst bortfall — när de deltar i inskrivningsförrättningarna kan inte direkt jämföras med de förluster som de värnpliktiga gör under själva värnpliktstjänstgöringen. Under värnpliktstjänstgöringen kan man ju planera sin ekonomi på ett helt annat sätt än man kan göra när det gäller dessa enstaka dagar i samband med inskrivningen. Jag är litet ledsen för att statsrådet på de sista raderna i svaret säger att det inte finns någon anledning att ändra på bestämmelserna och att statsrådet inte heller tänker aktualisera några åtgärder. Med hänsyn till det svar som jag har fått kan jag naturligtvis, om jag så skulle önska, i januari månad begagna mig av motionsrätten så att riksdagen får ta ställning till dessa frågor på nytt. Ingenting hindrar väl att man kunde gå fram på de partiella reformernas väg — vad vet jag — men jag tror, herr statsråd, att dessa frågor en dag kommer att aktualiseras i ett eller annat sammanhang. Vad vi än tycker och tänker och även om statsrådet inte i dag vill sätta i gång och vidta åtgärder — vilket jag skulle hälsa med viss tillfredsställelse — så är jag övertygad om att denna ersättning kommer att framtvingas i en eller annan form.
Herr talman! Herr Strandberg får gärna motionera. Jag vill inte uttala mig om vilka ersättningar vi kommer att utbetala till värnpliktiga i framtiden. Jag föreställer mig att det kommer att bli andra än de som ges i dag, men jag tror också att riksdagen kommer att betänka sig innan eventuella ändringar görs. Vi kommer nämligen aldrig ifrån att värnplikten i vårt land innebär mycket stora ekonomiska förluster för de flesta som inkallas, inte bara till grundutbildning utan också till repetitionsövning. Många som deltar i dessa är gifta och har stor försörjningsbörda. Ersättning har aldrig tidigare utgått i någon form vid mönstring. Det är först nu vi infört det, när vi har ordnat med en ny form av inskrivning, som tar två dagar i anspråk. Vi har ansett att detta i princip är en del av värnplikten och att samma förmåner skall utgå som under värnpliktstjänstgöring. I inget sammanhang utgår till värnpliktiga ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Skulle man finna att sådan vore rimlig är väl knappast dessa två inskrivningsdagar den del av värnpliktstiden för vilken det är väsentligast att försöka tillmötesgå kraven på ersättning. I första hand måste tagas de många andra inkallelseformer vi har, där oftast personer med försörjningsskyldighet kan råka illa ut. Dessa omständigheter har gjort att jag, när jag noga övervägt problemet både tidigare och i samband med detta svar, har sagt mig att man inte kan begränsa en sådan radikal ändring av ersättningssystemet till dessa två dagar. Det är en mycket kort tid i förhållande till den långa värnpliktsutbildningstiden.

Herr talman! Jag fattar statsrådets senaste inlägg så att han lade till ett litet ord, som egentligen borde stått i svaret. Där sägs: »några åtgärder är därför inte aktuella från min sida». Men efter statsrådets inlägg anser jag att lydelsen blir den att några åtgärder inte nu är aktuella från hans sida. Jag hälsar naturligtvis det tillägget med viss tillfredsställelse. Låt mig dock konstatera att det väl inte var riktigt när statsrådet sade att man först nu infört någon som helst ersättning i samband med det han kallade mönstringarna. Det är riktigt vad beträffar femkronan. Men jag har själv författat motioner i riksdagen när det gällt framför allt långväga resenärer, som inte ens kunnat få ut traktamente för sitt nödtvungna uppehälle. Förslaget antogs här i riksdagen och blev en realitet. Det var ett steg i rätt riktning. Efter det senaste tillägget som herr statsrådet nu gjorde är jag ännu mera övertygad om att denna reform kommer, herr statsråd. Vi kan vara förvissade därom.

Jag har den smärtsamma plikten tillkännagiva att ledamoten av kammaren Nils Persson — Persson i Svensköp — avlidit. Ledamot i första kammaren har Nils Persson varit endast under det nu snart gångna året. I andra kammaren var han ledamot i tio år, i två omgångar redan på 1940-talet och vidare i slutet på 1950-talet. Under tiden i första kammaren var han ledamot av första lagutskottet och suppleant i statsutskottet. Under tidigare riksdagsarbete har han bland annat varit ledamot i bevillningsutskottet. Nils Persson var en stor idealist med ett djupt religiöst intresse. Han gjorde stora insatser förutom i riksdagen också lokalt och inom landstinget. Inte minst på det sociala området framstod han som en av de ledande inom sitt landsting. Också undervisningsfrågorna låg honom varmt om hjärtat, och han gjorde där stora insatser vid skolreformens genomförande, bl.a. såsom ordförande i länsskolnämnden. Flitigt anlitad i statliga utredningar fick han utlopp för sin koncisa framställningsförmåga och sin varma medmänsklighet. Jag lyser frid över hans minne.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig vilka lokaliseringspolitiska åtgärder som regeringen avser att vidta för att hejda befolkningsminskningen på öland och säkerställa en gynnsam utveckling av öns näringsliv. Behoven av lokaliseringspolitiska insatser är omfattande. Detta framgår bl.a. av den nu avslutade »Länsplanering 1967». De målsättningar som ställts upp av länsstyrelser och planeringsråd innebär att ytterligare omkring 60 000 nya arbetstillfällen främst inom industrin borde tillskapas för att uppnå en mera balanserad regional utveckling i olika delar av landet. En avvägning mellan olika delar av landet när det gäller dessa behov är därför ofrånkomlig. I detta hänseende framhöll min företrädare i 1968 års statsverksproposition, att de kommun block utanför det s.k. stödområdet, där särskilda åtgärder anses påkallade för att motverka en negativ befolkningsutveckling, kunde anses förhållandevis väl belägna i förhållande till större, expansiva orter. Det kunde därför inte anses motiverat att prioritera sådana kommunblock framför kommunblocken i stödområdet med dess stora geografiska avstånd. Jag ansluter mig för egen del till denna principiella uppfattning. Enligt gällande bestämmelser kan l1okaliseringsstöd utgå även till företag utanför stödområdet om särskilda skäl föreligger. Detta gäller givetvis även Öland. Enligt riksdagens beslut bör emellertid frågan om stödåtgärder i dessa fall bedömas med största försiktighet. När det slutligen gäller den i interpellationen berörda frågan om lokaliseringsstöd till turism vill jag erinra om att sådant stöd författningsenligt kan utgå endast inom norra stödområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesminister Holmqvist för svaret på min interpellation. Bakgrunden till denna var främst den oroande befolkningsutveckling som ägt rum på Öland de senaste decennierna. Här må endast erinras om att ön år 1950 hade en befolkning på 25 900 invånare. Fram till år 1965 sjönk denna siffra med 17 procent till 21 500, vid senaste årsskiftet var den nere i 20 600, och den beräknas år 1980 ha stabiliserat sig kring 19 000. Befolkningsminskningen på öland har pågått många år. Den har på olika sätt varit föremål för statsmakternas uppmärksamhet. Den år 1954 tillsatta ö-utredningen överlämnade 1956 till chefen för socialdepartementet ett betänkande rörande Öland. Utöver en beskrivning av befolkning, näringsliv, samfärdsel, turistväsende, sysselsättningsförhållanden, administrativ indelning m.m. framfördes i betänkandet allmänna synpunkter och förslag rörande möjligheterna att hejda befolkningsminskningen genom att utbygga öns näringsliv. Helt naturligt gavs kommunikationerna i det sammanhanget en framträdande plats. Ö-utredningen konstaterade att en besvärande säsongarbetslöshet rådde på Öland, att denna hade sin bakgrund i att sysselsättningen inom jordbruket genom bland annat mekaniseringen blivit alltmer säsongbetonad samt att livsmedelsindustrin i stor utsträckning arbetade säsongmässigt. Utredningen förutsatte att arbetsmarknadsstyrelsen med stor uppmärksamhet skulle följa utvecklingen på Öland. Ett uttalande med samma innebörd gjordes också av departementschefen i 1957 års statsverksproposition. Omnämnandet av Ölandsbetänkandet inskränkte sig till en enda mening härom. Några konkreta åtgärder från arbetsmarknadsstyrelsens sida föranledde emellertid inte betänkandet. Sedan ö-utredningen framlade sitt betänkande har Ölandsfrågan behandlats i en rad olika sammanhang varvid frågan om en broförbindelse med fastlandet intagit en dominerande ställning. Antalet motioner i brofrågan hann bli stort innan Kungl. Maj:t i november 1967 fattade definitivt beslut i frågan. Brobygget påbörjades i januari 1968, pågår nu för fullt och väntas vara avslutat 1972. Utan tvekan är ölänningarna tacksamma för sin bro, vid vilken de fäst stora förväntningar. Genom sitt milda och soliga klimat — ön är statistiskt vårt lands regnfattigaste landskap —, sin säregna och vackra natur, sina utmärkta badmöjligheter och sina historiska minnen är Öland sedan länge ett av vårt lands populäraste turistmål. Turistströmmen dit har ständigt ökat. Enligt en företagen undersökning sommaren 1968 beräknas av de främmande bilar som då anlände till Kalmarområdet cirka 100 000 bilar och 300 000 turister ha åkt vidare till Öland. Kalmar läns södra landsting har låtit företa en utredning om Ölandsbron och turismen. Enligt denna skulle antalet bilturister på öland komma att mer än fördubblas efter brons tillkomst. Det säger sig självt att detta kräver en avsevärd upprustning på ön av både vägnät och turistanläggningar. Enbart erforderliga övernattningsanläggningar med tillhörande serveringar beräknas för Ölands del till en kostnad av cirka 50 miljoner, vartill kommer investeringar i anläggningar för service och aktiviteter av olika slag. Å andra sidan beräknas den av utredningen föreslagna utbyggnaden av turistkapaciteten öka sysselsättningen inom turistsektorn på öland med cirka 700 årsarbetare. Under högsäsongen skulle cirka 3 000 personer vara sysselsatta vid turistanläggningar med tillhörande anordningar. På Öland, där man hittills förgäves väntat på någon ny industrilokalisering, har man glatt sig åt landstingets turistutredning och hoppas givetvis att däri framförda förslag skall kunna realiseras. Härför fordras emellertid ett rejält statligt stöd. Enligt interpellationssvaret utgår författningsenligt lokaliseringsstöd till turism endast inom norra stödområdet. Härom erinrade jag också i min interpellation men framhöll att en ändring i gällande bestämmelser borde ske, så att dylikt stöd kan utgå också till turistanläggningar på Öland. Angelägenheten av att förstklassiga turistanläggningar där snarast kommer till stånd är uppenbar. Såvitt jag förstår är detta inte bara ett Ölandsintresse utan i högsta grad ett riksintresse. För många svenskar skulle man på Öland kunna skapa ett realistiskt semesteralternativ till utlandet, och för många utlänningar skulle ett ur turistisk synpunkt väl rustat Öland utan tvekan efter brons tillkomst vara ett mycket lockande mål. Jag vill gärna framhålla hur värdefullt det ur nationalekonomisk synpunkt skulle vara om vi på det sättet finge fler svenskar att semestra i hemlandet och fler utländska turister att besöka vårt land. även av denna anledning bör det vara motiverat att lämna statsstöd åt turistanläggningar på öland. Om alltså turismen för Öland är av den allra största betydelse — Ölands turistinkomster beräknas för år 1968 till närmare 60 miljoner kronor — så bör givetvis allt göras för att stödja öns näringsliv i övrigt. Vad särskilt angår det öländska jordbruket så hade redan ö-utredningen synpunkter på sockerbetsodlingens stora betydelse. Här skall i sammanhanget endast understrykas angelägenheten av att Mörbylånga sockerbruk får fortsätta sin drift. I höstas gavs garanti för den närmaste femårsperioden, men det är ett förstahandsintresse för Öland att bruket även efter denna tid får fortsätta sin verksamhet. Betodlingens betydelse för det öländska jordbruket kan nämligen knappast överskattas. Beträffande livsmedelsindustrin i övrigt bör konservindustrin ha vissa utvecklingsmöjligheter. Statsrådets svar kunde naturligtvis ha varit mer positivt. Något direkt svar på min fråga om vilka lokaliseringspolitiska åtgärder regeringen avser att vidta för att hejda befolkningsminskningen på Öland och säkerställa en gynnsam utveckling av öns näringsliv fick jag väl knappast. Svaret innehöll väl mest uppgifter om nu gällande hinder för att ge sådant stöd. Trots allt har jag den uppfattningen att statsrådet är medveten om Ölands stora bekymmer. Utvecklingen på Öland har varit ogynnsam. Alla hoppas vi att brobygget skall bryta denna ogynnsamma utveckling, men härför fordras följdåtgärder, främst på turismens område. Dessa måste sättas in snarast möjligt. Ölänningarna själva och Ölandskommunerna orkar ej med dem. Landstinget har för sin del beslutat att ge ett rejält stöd åt turistnäringen på ön, men härutöver fordras ovillkorligen ett stat ligt finansieringsstöd. Avsikten med min interpellation har varit att fästa uppmärksamheten på detta. Givetvis hoppas jag att den proposition om lokaliseringspolitiken, som vi har att emotse till våren, kommer att ha en sådan utformning att bl.a. de öländska önskemålen kan tillgodoses, speciellt i fråga om lokaliseringsstöd till turistanläggningar men också i fråga om lokaliseringstöd över huvud taget. Som vi alla vet arbetar nu också en nytillsatt utredning med planering av turistanläggningar och friluftsområden. Även ur den borde kunna komma fram förslag innebärande bidrag till en gynnsammare utveckling på öland. Herr talman! Än en gång ber jag att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag noterar att herr Schött själv har varit mycket angelägen att framhålla de åtgärder som samhället på olika sätt har vidtagit för att hjälpa Ölands näringsliv. Tillkomsten av bron framhöll han som särskilt värdefull i sammanhanget. Han omnämnde också betydelsen av att betodlingen kan hållas vid liv på ön. Jag vågar påstå att den nuvarande jordbruksministern tog ett värdefullt initiativ för att rädda just betodlingen. Det finns alltså aktuella och starka uttryck för att regeringen är medveten om betydelsen av att öland kan behålla ett vitalt näringsliv. Av mitt interpellationssvar, som herr Schött kanske ansåg vara alltför passivt, framgår det dock att vi är angelägna att positivt bedöma ärenden som kommer oss till handa beträffande de problem som finns på Öland. Någon ansökan från något företag på Öland om lokaliseringsstöd har dock inte inkommit, och därför har vi aldrig fått tillfälle att ta ställning till någon sådan framställning. Jag tror ändå jag vågar säga att regeringen även i detta av seende kommer att visa ett positivt intresse, om en sådan ansökan inkommer. Jag nämnde det inte i mitt interpellationssvar, men vi har ju också möjligheten med statliga kreditgarantier för hotellrörelse. Ungefär 10 miljoner kronor utbetalades under det senaste året i form av sådana lån. Möjligheter finns alltså att gå även den vägen. Den enda skillnaden är att för lån enligt lokaliseringskungörelsen kan man få viss räntebefrielse, vilket man inte kan få när det gäller statliga garantilån till hotellrörelse. Jag noterar alltså att herr Schött själv har pekat på regeringens insatser för Öland, och jag vill gärna betona att vi har vår uppmärksamhet riktad på dessa problem. Jag hoppas dock att herr Schött förstår att trycket är oerhört stort också från andra regioner. Som alla vet har ju inte minst vissa Norrlandskommuner speciella svårigheter. Turismen är ett glädjeämne för Öland. Har man varit där några gånger just under turistsäsongen, har man en känsla av att det kanske inte i och för sig behövs speciella reklamåtgärder. Öland har en dragningskraft på turister som det naturligtvis är mycket värdefullt att bygga vidare på. Jag förstår väl att herr Schött vill utveckla dessa möjligheter.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för hans senaste inlägg. Det vittnar om att han själv uppskattar Öland och att han vet vilka problem som finns där. Vad jag särskilt vill understryka är att Öland f.n. saknar de anläggningar inom turismens område som erfordras när det nu snart blir en ännu större invasion av turister till ön. För att kunna åstadkomma dessa absolut erforderliga anläggningar måste man på Öland få statligt stöd. Jag är annars ängslig för den reaktion som kan komma inte minst från utländska turisters sida, om man inte kan rusta upp Öland ordentligt ur turistsynpunkt. Just nu är tidpunkten inne att ge detta landskap ett rejält handtag. Statsrådets senaste inlägg var så positivt att man efter det bör kunna se framtiden an med större lugn. Det är värdefullt att veta att statsrådet kommer att ägna Ölandsfrågan stort intresse. Jag ber att få tacka därför.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag vill medverka till utarbetande av ett regionalpolitiskt handlingsprogram vari ingår målsättningen om en viss befolkningsnivå i olika områden. Herr Olsson har vidare frågat om jag i sådant fall vill medverka till att den nu pågående utvecklingen hejdas och en samordning av de samhälleliga åtgärderna kommer till stånd så att en sådan målsättning kan uppfyllas. I den i våras avslutade länsplanering 1967 uttrycktes den lokaliseringspolitiska målsättningen i länen i vissa befolkningsramvärden för år 1980 för de skilda kommunblocken. Dessa ramvärden skall vara vägledande för planeringen inom olika samhällssektorer. I mars 1969 uppdrog regeringen åt länsstyrelserna att utarbeta konkreta regionalpolitiska handlingsprogram för att lösa de problem som kan uppstå om utvecklingen ansluter till denna allmänna målsättning. Mitt svar på interpellantens första fråga är därför att en planering med i stort sett den efterfrågade utformningen är under utarbetande. Av den andra frågan synes framgå att interpellanten menar att målsättningar i form av befolkningstal borde få bindande verkan. Jag vill då erinra om att regeringen i sin anmälan av Länsplanering 1967 till 1969 års riksdag liksom statsutskottet i sitt av riksdagen godkända utlåtande däröver framhöll, att målsättningar av detta slag inte kunde få bindande effekt. Det finns flera motiv för detta bl.a. att det inte är möjligt att förutse den spontana utvecklingen i skilda delar av landet så exakt att man kan bedöma vilka insatser som behöver göras för att målsättningen skall kunna förverkligas. Å andra sidan är givetvis avsikten med den genomförda planeringen att de medel, som står till förfogande i den regionala politiken, t.ex. lokaliseringsstöd och lokaliseringen av offentliga verksamheter av olika slag, skall utnyttjas så att målsättningarna kan förverkligas så långt resurserna medger. Jag vill slutligen framhålla att jag inte kan dela interpellantens uppfattning att de berörda befolkningsramvärdena för avfolkningsområdena bör sättas vid nuvarande invånarantal. För att realisera ett sådant mål, satt t.ex. för kommunblocken, skulle krävas insatser av sådan art att målet sannolikt, utom i undantagsfall, aldrig skulle kunna uppnås. Det vore ohederligt att genom en sådan orealistisk målsättning förespegla människor i dessa områden att deras sysselsättningsproblem helt skulle kunna lösas på orten. I många områden är de regionala obalansproblemen så stora att det är nödvändigt att tillgripa olika medel för att lösa dem, såväl arbetsmarknadspolitiska, 1okaliseringspolitiska som socialpolitiska. Det kan då inte undvikas att befolkningsminskning kommer att ske i vissa områden även i framtiden.

Herr talman! Jag ber att till inrikesminister Holmqvist få framföra mitt tack för ett snabbt svar på interpellationen. Svaret är positivt i den del där det sägs att regeringen beslutat ge länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta ett regionalpolitiskt handlingsprogram. I övrigt måste man emellertid säga att svaret andas pessimism i fråga om möjligheterna att driva en aktiv regionalpolitik. Man kan som norrlänning inte känna någon större glädje över inrikesministerns svar. Det finns i det inga förhoppningar om att man skall kunna bryta den pågående trenden eller att man skall kunna sätta in sådana åtgärder att folk i dessa områden verkligen kan tro på en framtid. Bakgrunden till frågan är faktiskt den krissituation, som på många håll — framför allt inom Norrlands inland — råder och den utveckling som fortfarande pågår och som under den högkonjunktur vi nu har ökar i tempo. Det är inte bara brist på arbetstillfällen, vilket direkt påverkar arbetskraften att flytta ifrån dessa områden, utan det är också så och det är kanske farligare — att tron på framtiden vacklar. Man tror inte att myndigheterna skall lyckas vända utvecklingen och man tror inte att bygdens eget näringsliv skall överleva. Typiskt är att Norrlandsförbundet, en organisation som har tagit som sin uppgift att verka för Norrland, på omslaget till senaste numret av sin tidskrift, som jag visar upp här, har en gravsten på vilken man skrivit: »Norrlands inland, vila i frid.» Skall det bli så, frågar man sedan i en ledare. Vi kunde i nyheterna i dag på morgonen höra hur man från ett område i södra Sverige hade skrivit till varje byggnadsarbetare i Norrland för att värva arbetskraft till byggen i Sydsverige. För dem som har försökt att aktivt arbeta för en annan utveckling känns det som ett piskrapp när myndigheterna medverkar till att värva den produktiva arbetskraften till andra områden. Och inte nog med att man värvar den produktiva arbetskraften, man inriktar sig också på att ta med hela de unga familjerna så att arbetskraften lättare skall acklimatisera sig i de nya områdena. Detta bidrar verksamt till att definitivt stoppa möjligheten att vända utvecklingen, framför allt i de norrländska inlandsområdena. Rapporterna om befolkningsutvecklingen detta år är lika negativa. Det torde bli minst lika stor minskning i år som föregående år. Den ihållande arbetslöshet som fortfarande råder trots att vi har högkonjunktur i landet visar också att det är någonting som brister. Det är inte bara enstaka områden och glesbygder som påverkas, utan det är framför allt de mindre tätorterna och hela landsändar som påverkas av denna utveckling. Vi torde komma i en omöjlig situation om inte statsmakterna kan förändra sin inställning till problemen. Samtidigt talar allt flera om vådorna av den starka befolkningsanhopningen på några få orter i landet. Man talar om miljöproblem, och man talar om stress och anpassningsproblem. När t.o.m. en tidning som Aftonbladet, vilken 1964 skrev om befolkningsutflyttningen från Norrland med rubriken »Den glädjande folkvandringen», nu talar om en aktivare regionalpolitik, tycker man att en kraftigare insats borde kunna göras. LO har för sin del också, trots att man i början av 1960 talet var ganska positiv till en ökad storstadskoncentration, nu slagit in på en annan väg, och LO:s ordförande har gjort ganska klara uttalanden för en aktiv regionalpolitik. Det är gott och väl att länsstyrelserna har fått i uppdrag att utarbeta regionala handlingsprogram. Men var står regeringen? Länsstyrelserna är ju ett redskap för statsmakterna och har den formella skyldigheten att upprätta regionala handlingsprogram. Detta skall självfallet göras, men hur kommer regeringen att ställa sig till de målsättning ar som länsstyrelserna har arbetat fram? Man kan inte säga att regeringen har accepterat målsättningarna i Länsplanering 1967. Tvärtom har man väl bedömt de prognoserna ganska restriktivt och sagt att det är orealistiskt att tänka sig att den målsättningen skall kunna uppfyllas och att sysselsättning skall kunna beredas i den omfattningen. Trots att länsstyrelserna målmedvetet har gjort upp en målsättning är det fråga om människorna kan tro på denna, eftersom statsmakterna inte har satt kraft bakom orden. Det torde vara regeringen som bär det tunga ansvaret för den utveckling som har skett och för att inte kraftigare åtgärder har satts in i tid. Vad som nu, enligt min mening, måste till är en satsning på regionalpolitiken, så att förtroendet återställs och så att människorna även i fortsättningen vågar satsa sin arbetskraft och sitt kapital även ute i de många tätorterna i landet och inte bara i de nio som i en nyligen avlämnad utredning har prioriterats. Det krävs alltså av regeringen en fast politik och klara besked för att bygga upp detta förtroende. I svaret ifrågasätter statsrådet Holmqvist om jag menar att en viss målsättning skulle få bindande verkan, och han anser att detta skulle vara omöjligt. Jag anser att man måste se praktiskt på detta problem, och man kan inte alltid i detalj uppnå en viss målsättning. Ibland kan en målsättning överskridas, ibland kan den underskridas, ibland kan utvecklingen ta former som gör att målsättningen infrias i andra former som dock kan vara likvärdiga. Vad som är nödvändigt är att uppföljningen sker på ett sådant sätt att målsättningen blir så effektiv och så pass allvarligt menad att människorna i en region vågar tro på statsmakternas goda vilja och förmåga. Jag har i min interpellation antytt att man måste ha ett visst befolkningstal för olika regioner. Jag avser därmed ett befolkningstal som är anpassat till mil jö, naturresurser och förutsättningar i övrigt. I de regioner där allvarlig fara för service och samhällsfunktioner i övrigt är för handen måste man försöka uppnå en målsättning som innebär att en minskning inte får ske. Detta har människorna i en glesbygdsregion rätt att kräva, om man förväntar att de skall stanna kvar och fullgöra för landet nödvändiga uppgifter, t.ex. att utvinna råvaror eller försvara våra gränser. De minsta fordringar de kan ha är väl att samhället skall fungera även i fortsättningen. Och för att det skall fungera krävs ett visst minsta befolkningstal. En fråga i min interpellation har ännu inte besvarats. Jag frågade om statsrådet vill medverka till ett stopp för de företeelser som nu sker i samhället — i viss mån med statens medverkan — och som motverkar regionpolitiken. Landshövding Lemne har i sin utredning klart sagt ut att sådana här företeelser av samhällsomvandlande innebörd helt kan äventyra de insatser som görs inom lokaliseringspolitiken. Jag har nämnt Ljusdalsområdet i min interpellation, inte därför att jag anser att vi bör diskutera det området i och för sig utan därför att Ljusdalsområdet är ett ganska betecknande exempel på hur det går. Statsråd och verkschefer har varit i Ljusdal upprepade gånger och sagt att det är grönt ljus för regionen — Ljusdal skall man satsa på! Under tiden har regionen förlorat en hel del institutioner som är av grundläggande betydelse för tron på möjligheterna att bevara regionen i en framtid. Domsagan är under diskussion li kaså lantmäteriet, polisväsendet, domänverket och — inte minst — statens järnvägar. Även andra företeelser inverkar. Järnvägspolitiken i stort och beskattningen av den tunga lastbilstrafiken kommer alldeles säkert att ogynnsamt påverka de regioner som ligger långt ifrån de stora centralorterna, likaså indragningen av busslinjer. Härtill kommer bo stadsbyggandet som också är en negativ faktor. Planeringsrådet har funnit att det i Ljusdalsområdet behövs ungefär 250 nya bostäder varje år för att upphålla bostadsstandarden och bevara befolkningsnivån där den är för närvarande. Tilldelningen uppgår till ungefär hälften av vad som anses nödvändigt för att hålla en normal nivå. Ändå är ju detta ett område där det inte saknas arbetskraft och material. En satsning på Ljusdal skulle inte nämnvärt inverka på de ekonomiska resurserna i Övrigt annat än att det möjligen skulle bli något svårare att värva byggnadsarbetare från Ljusdalsområdet till andra områden. Jag anser det vara riktigt att — i avvaktan på att produktiva arbetstillfällen skapas genom tillverkningsindustrier eller annat — till varje pris försöka sysselsätta den arbetskraft som finns i stället för att låta den värvas till andra områden. I interpellationen har jag också tagit upp andra frågor. I Stockholmsområdets regionplanering räknas det med att befolkningen i det området år 2000 uppgår till 2,5 miljoner, d.v.s. en fördubbling i jämförelse med nuvarande förhållanden. En sådan planering tyder ju på att det helt enkelt blir omöjligt att driva en effektiv regionalpolitik. Jag vore tacksam för att få ytterligare några synpunkter i dessa viktiga frågor från statsrådet.
Herr talman! Jag föreställer mig att herr Olsson tagit upp den här frågan för att få till stånd en diskussion. Att göra det just i dessa dagar är kanske litet förhastat, eftersom ett förslag om hur lokaliseringspolitiken skall utformas för framtiden för närvarande är ute på remissbehandling. Vi får all anledning att diskutera de lokaliseringspolitiska åtgärderna längre fram, men herr Olsson har tydligen haft lust till en diskussion om dessa ting redan på det här stadiet. Jag förstår honom inte när han hävdar — som han ändå gör så uttryckligt i sin interpellation — att man för alla orter och för alla kommunblock, såvitt jag förstår, skulle bestämma att befolkningen inte får bli mindre än vad den är i dag. Herr Olsson har tydligen inte varit medveten om vad han själv varit med om att godta här i riksdagen, när vi behandlade de lokaliseringspolitiska riktlinjerna och riktlinjerna för det regionala utvecklingsarbetet. Om vi går in för att stärka avfolkningsbygderna genom en viss koncentration och samling på en del punkter, får det givetvis återverkningar på andra håll, där befolkningstalen inte kan upprätthållas. Det är vi väl medvetna om. Det förutsatte också riksdagen när den uttalade, att det med hänsyn till en sådan utveckling behövdes ett speciellt stöd åt glesbygderna. Herr Olsson inser också svårigheten att stå för vad han har sagt i sin interpellation. Han säger nu att man skall ange målet men egentligen inte fästa så stort avseende vid om man kan uppnå det. Det är väl mera riktigt att försöka göra en realistisk bedömning och inte skapa några felaktiga föreställningar om de möjligheter som kan finnas. De måste självfallet ändå vara begränsade. Vi har inte möjligheter att överallt kunna hejda den utveckling som vi har sett pågå under lång tid. Jag tycker också att herr Olsson inte har fäst särskilt avseende vid de strävanden som ändå förekommer i olika avseenden. Planeringsarbetet fortsätter. Såvitt jag kan se är länen nu starkt engagerade i att försöka gå vidare i planeringen. Intresset för dessa frågor blir allt starkare. De initiativ som regeringen har tagit för att åstadkomma en snabbare utlokalisering av företag borde också herr Olsson ha uppmärksammat. Om herr Olsson inte är nöjd med svaret — och det var han inte — vore jag tacksam om herr Olsson konkret kunde peka ut på vilken punkt i mitt svar som felaktigheter förekommer, där herr Olsson är missnöjd och där motsatsen mot vad som står i svaret skulle vara ett riktigt konstaterande.

Herr talman! Jag har givetvis inte påstått att svaret skulle innehålla felaktiga uppgifter. Vad jag sagt är att det andades en viss resignation inför möjligheten att driva en regionalpolitik som ger effekt. Det påståendet finner jag inte någon anledning att ändra på. Enligt det sista stycket i interpellationssvaret kan statsrådet inte tänka sig att bestämma precisa befolkningsramvärden, utan vi måste räkna med en fortsatt minskning. Ett sådant uttalande på regeringsnivå innebär givetvis ytterligare påskjutning på en utveckling, som redan är katastrofal. Jag har inte påstått att man till varje pris skulle hålla varje kommunblock intakt. Jag har inte nämnt kommunblock utan har talat om regioner. Jag är medveten om att vissa kommunblock inte kan överleva, men säg det då! Låt oss göra realistiska målsättningar även i det fallet i stället för att lova sysselsättning och en framtid för kommunblocket i fråga. Medverka då också till att hela befolkningen får flytta därifrån, inte bara den produktiva arbetskraften, utan även familjerna och åldringarna. Det är ändå inte rimligt och rättvist att det i vissa områden skall uppstå befolkningsöar, alltså grupper av människor som är ställda helt åt sidan i samhället. Det kan inte vara rimligt att åldringarna i en bygd skall leva helt utan kontakt med aktivt liv och aktiva unga människor. En sådan planering som det här talas om kanske inte kan undvikas, men målsättningen måste även i så fall vara realistisk. Detta bör dock bli undantag. I regel blir det dock en mer positiv målsättning, hoppas jag. Vad som saknas är att regeringen talar om för länsstyrelserna vilka åtgärder man är beredd att vidtaga och sätter kraft bakom orden genom att anvisa medel för åtgärdernas genomförande. Jag är medveten om att problemen är mycket stora, och det lär vara svårt att få ett konkret besked. Skulle det dock inte vara möjligt att få till stånd en ändring när det gäller sådana företeelser som jag talat om, som verkar i motsatt riktning, i avvaktan på en regionalpolitik som är effektiv?
Herr talman! Jag noterar att herr Olsson inte kan närmare precisera sina invändningar. Han tycker bara att mitt svar andas en alltför pessimistisk inställning. Jag anser inte det. Det finns ingenting av pessimism bakom mina uttalanden. Jag har försökt att göra en realistisk bedömning. Jag tror att människorna sätter större värde på det. Herr Olsson har väl liksom jag tillfälle att åka omkring i bygderna. Nog har jag därvid träffat kommunalmän som accepterar att befolkningen i deras kommun kommer att minska under de närmaste åren. De har förklarat sig nöjda om bara befolkningstalet kan hållas vid en viss angiven nivå. Det är märkligt att inte herr Olsson har träffat någon i dessa bygder där vi vet att svårigheterna är stora — det finns ju sådana — med denna mera realistiska inställning. Menar verkligen herr Olsson att det skulle vara rimligt att regeringen skulle säga till kommunerna att den inte bryr sig om de beräkningar i fråga om utvecklingen som har gjorts på länsplanet, utan hävda, att befolkningstalen skall hållas inom varje kommunblock. Det är alldeles orealistiskt att resonera på det sättet, men det blir ju ändå konsekvensen av herr Oissons resonemang.
Herr talman! Denna interpellationsdebatt rör sig ju mest om förhållandena i län som ligger norr ut i detta land. Får jag lov att här framföra några syn punkter beträffande de förhållanden som råder i Malmöhus län, som både statsrådet och jag representerar här i riksdagen. I vårt län råder väl snarare det omvända förhållandet, nämligen en överhettning med de problem som denna överhettning skapar inom vissa regioner. Från den utgångspunkten att arbetet i regionalpolitiskt syfte ligger på länsstyrelserna skulle jag närmast vilja fråga statsrådet, om det förekommer något planerande samarbete över länsgränserna. Jag skall motivera varför jag ställer den frågan. Det är ju väl känt att i den sydvästra och västra delen av Skåne pågår en expanderande inflyttning, och där uppstår ständigt nya sysselsättningsprojekt. Inom vissa områden föreligger redan nu svårigheter att bemästra dessa överhettningstendenser i befolkningspolitiskt hänseende. Samtidigt har vi näraliggande län och regioner där förhållandena påminner om dem som råder i Norrland. Frågan är om inte här en mera aktiv planering för en jämnare fördelning borde till för att tillgodose rent nationalekonomiska intressen. Jag tänker också på det ganska besvärliga förhållande som kan uppstå inför utsikten att vissa regioner i Malmöhus län kommer att bilda tätortsregioner som så småningom kommer att sammanfalla. Vi håller på att få sammanhängande samhällsbildningar av en storleksordning som nästan påminner om storstäderna i Amerika. Vad detta kommer att betyda i miljöhänseende för kommande generationer, som skall bebo dessa väldiga stadsbygder, kan var och en räkna ut. Jag vill med detta bara ha ställt frågan: Görs en planering som går över länsgränserna, mellan de olika länsstyrelserna?

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att jag gärna vill ha en rea listisk målsättning, men man skall också få vettiga alternativ från högsta ort när det gäller att genomföra denna målsättning. Jag har inte menat att man skulle vidtaga åtgärder för att försöka behålla en befolkning på en ort, som Överstiger det befolkningstal som t.ex. de kommunala myndigheterna själva anser rimligt. Det skulle vara en mycket stor framgång om vi kunde få en regionalpolitik som möjliggjorde att den målsättning som framkom i alternativ 4 i Länsplanering 1967, det vill säga länsstyrelsernas målsättning, tillnärmelsevis kunde uppnås. Därvidlag måste man anse att regeringen tvekar, vilket jag beklagar. När statsutskottet gjorde en resa i övre Norrland i september gjorde de många uppvaktningarna från de olika kommunblocken i Norrland ett mycket starkt intryck. Jag kommer särskilt ihåg när representanter från Övertorneå, som f.ö. i dagarna uppvaktar regeringen, till slut sade: Ge oss i varje fall ett besked! Om regeringen inte kan ge annat besked än att den eller den bygden måste utdö skall den också ge det. Jag tror emellertid att man kan diskutera frågan på ett annat sätt. Jag skulle vilja ha en annan linje i denna debatt. Det finns säkert positiva saker, som aldrig kommer fram. Man skulle nog, samtidigt med denna lokaliseringsoch regionalpolitik, kunna driva en informationskampanj, där man verkligen diskuterade de samhällsekonomiska konsekvenserna av den utveckling som äger rum. Man kunde diskutera försvarssynpunkter, vådorna av en alltför stark överkoncentration till vissa områden o.s.v. På det sättet skulle man få fram realistiska motiv för en regionalpolitik som vore annorlunda än den vi fört hittills. Jag tror att det finns mycket att framhålla därvidlag. En sådan information skulle betyda mycket. I syfte att dämpa inflationstendenserna, att vinna ut ytterligare arbetskraftsresurser skulle man kunna föra det resonemanget att vi skall spri da aktiviteten en del och flytta ut arbetstillfällena till de områden som nu har arbetslöshet; vi skulle vinna ut den dolda arbetskraften och sätta dessa personer i meningsfull sysselsättning. Det finns mycket som skulle kunna göras med en aktiv regionalpolitik. Landshövding Mats Lemnes utredning är en besvikelse ur Norrlandssynpunkt. Utredningens ledamöter har resonerat ganska positivt om problemen och haft en riktig inställning, men utredningsresultatet är en besvikelse därigenom att man inte hunnit presentera några förslag utan endast föreslår nya utredningar. Utredningen föreslår att under tiden endast gällande bestämmelser skall prolongeras, med viss förstärkning på ett antal utvalda orter. Utredningen diskuterar ändå vissa möjligheter. Man säger t.ex. att Sverige för en föga radikal lokaliseringspolitik jämfört med ett flertal andra länder i Europa. Varför skulle man inte här snabbt ta upp sådana frågor som diskuteras i Italien, Norge och Frankrike? Jag tror att det där finns mycket att hämta om man verkligen vill driva på denna utveckling. Jag hoppas att inrikesministern gör ytterligare ett inlägg i denna fråga. Jag önskar här höra vad han har att säga om inlandsområdenas möjligheter att tro på framtiden. Inrikesministern har själv sagt vid den socialdemokratiska partikongressen, att det inte är säkert att norrlänningarna vill stanna kvar. En annan regeringen närstående person har sagt att norrlänningarna ändå flyttar till ett bättre liv. Visst kan det vara sant i vissa stycken, men när man fäller sådana uttalanden har man tappat tron på möjligheterna. Jag vill varna för sådana uttalanden; man måste försöka föra diskussionen på annat sätt. Jag tror att flertalet norrlänningar inte gärna vill flytta från sina trakter, om de bara får sysselsättning. Men de har ingen valfrihet, eftersom de inte får något arbete. Den småbrukare som flyttar från ett jordbruk, vilket inte ger bärgning, flyttar inte därför att han skall få det bättre, utan han flyttar därför att han inte har någon möjlighet att överleva på det lilla jordbruket. Han har inte valfrihet.
Herr talman! Eftersom herr Olsson just uttalade förhoppningen att jag skulle göra ett inlägg till, skall jag tillmötesgå honom på den punkten. Annars tycker jag i och för sig att vi skulle kunna låta mycket av detta anstå till längre fram. Nu går herr Olsson vidare och börjar tala om behovet av mera undersökningar, vetenskapliga prognoser om utvecklingen o.s.v. Men det är ju allt detta som vi har arbetat med sedan riksdagen fattade beslutet om lokaliseringspolitiken 1964. Då startades också ett forskningsarbete, som har pågått vid våra universitet och högskolor under dessa år. Jag kan tala om att just nu finns delar av detta material att tillgå. Det har sänts ut samtidigt med Lemnes förslag till justeringar i fråga om de lokaliseringspolitiska åtgärderna. Man har också redovisat olika resultat som framkommit genom dessa undersökningar. Vi får alltså tillfälle att senare komma tillbaka till en debatt, och jag hoppas att herr Olsson då också är bättre rustad att ta upp den debatten efter att ha tagit del av det material som finns. Till herr Thorsten Larsson vill jag säga att vi faktiskt inte har beordrat länsstyrelserna att etablera ett speciellt samarbete och angivit vilka länsstyrelser som skall samverka med varandra. Förutsättningarna är kanske litet olika. I vissa fall kan det gå utmärkt för länsstyrelserna att ta kontakt med varandra och informera varandra om de synpunkter man har på dessa frågor, och man kan då lättare komma fram till lösningar. När detta material kommer in till departementet är det självfallet nödvändigt — så var det i den förra omgången — att göra vissa bedömningar med hänsyn till att länen naturligtvis inte är isolerade var för sig utan har kontakt med andra län. De som är anställda för planeringsuppgifterna kallas, så långt det är möjligt, till sammankomster. Man försöker där få till stånd diskussioner kring skilda problem. Det är min förhoppning att även den verksamheten kan leda till bättre möjligheter att etablera de nödvändiga kontakterna. Något sådant har alltså inte beordrats — det är mitt svar på herr Larssons fråga — men dessa synpunkter är naturligtvis värda beaktande. Herr Olsson tog då — tydligen i brist på annat — upp ett tidningscitat. Jag undrar om jag inte haft tillfälle att just i denna kammare tidigare bemöta detta. Tidningarna sätter ju gärna rubriker som de anser vara lockande. I denna tidningsartikel framstod det som om huvudtemat i mitt tal på partikongressen skulle ha varit en rekommendation till unga människor att flytta från Norrland. Jag tror att de som var med på partikongressen kan vitsorda att mitt tal inte hade den innebörden. Jag skall gärna tillställa herr Olsson talet för att även han skall bli medveten om att det fanns många synpunkter i talet som också herr Olsson och likasinnade kan ansluta sig till. Däremot tror jag det är felaktigt att utgå från att alla människor har en önskan att få bo kvar i den bygd där de är födda. Jag har sagt förut att det kanske särskilt hos unga människor finns en lust att få pröva på någonting annat, ett annat arbete än det som kan bjudas i hembygden, där det kanske är ett mycket ensidigt näringsliv. Det är rätt naturligt att sådana unga människor söker sig bort från hembygden och vill pröva sina förutsättningar på annat håll. Detta var ungefär innebörden i vad jag sade vid det tillfället. Eftersom herr Olsson tog upp de rörlighetsfrämjande åtgärderna och vände sig mot den ackvisition som vis sa företag i södra Sverige skulle ha bedrivit i Norrland, vill jag varna herr Olsson för den föreställningen att sådana grupper som byggnadsarbetarna och anläggningsarbetarna skulle vara så stationära som han tror. Jag hade faktiskt tillfälle så sent som i går att träffa byggnadsarbetarförbundets representanter i byggnadsnämnderna ute i våra län. Vi hade en mycket intressant diskussion. Jag kan försäkra herr Olsson att där inte fanns denna skall vi säga negativa inställning till att flytta och söka sig dit där arbetsuppgifterna finns för stunden. De är inställda på att hellre söka sig arbete än att gå arbetslösa på hemorten och vänta att det någon gång skall dyka upp en chans där. De tyckte att man möjligen borde kunna underlätta bostadsförhållandena, så att de snabbare kunde få familjen med sig. Men jag varnar herr Olsson för att sprida föreställningen att dessa kårer skulle ha den inställning som herr Olsson gör sig till toik för. Att de sedan återvänder till sin hembygd när de har möjligheter att få arbete där är helt naturligt. Det sades också vid den diskussionen att man får räkna med en sådan rörlighet som att söka sig söderut, men också vända tillbaka till hembygden när man kan få arbete där.

Herr talman! Som både interpellanten och inrikesministern framhåller är det ytterst värdefullt med en planering inom länen för att tillvarata de möjligheter som finns till sysselsättningsskapande åtgärder. Jag skulle vilja fråga inrikesministern om regeringen är beredd att ta till vara de synpunkter som kommer från olika länsorgan. Jag tänker närmast på de farhågor som förts fram av både länsstyrelse och landsting beträffande vissa delar av särskilt Norrlands inland. Det gäller svårigheter med vägar, transporter och ökade transportkostnader, som motarbetar de in tentioner man redovisar genom andra åtgärder. Flyttning av arbetskraft har ju pågått under lång tid. Målsättningen bör väl vara att försöka skapa sysselsättningsmöjligheter i så stor utsträckning som det över huvud taget är möjligt inom de områden av landet där arbetskraft finns. Men då kommer man också in på frågan hur regeringen ser på situationen i de fall arbetskraft kan återvända till områden den förut flyttat från, när arbetstillfällen erbjuds. Då man flyttar arbetskraft söderut finns en hel del olika bidragsmöjligheter. Jag vill fråga inrikesministern om man är beredd att sätta in samma åtgärder när arbetskraften flyttar tillbaka. Om jag inte är felunderrättad kan man endast få resebidrag, när man återvänder till nya arbetsmöjligheter på hemorten. Inom mitt hemlän har både länsstyrelsens planeringsråd och landstinget sett allvarligt på utvecklingen. Det framhålls ofta att en svårighet vid företagsetablering är bristen på kvalificerad arbetskraft. Vårt läns landstings näringsnämnd har därför gjort en enkät genom annonsering och har i denna annonsering framhållit, att det inte är fråga om något löfte om arbetstillfällen men att man vill undersöka vilka arbetstagare som önskar återkomma till området i de fall arbetsmöjligheter kan skapas. Jag vill i kammaren redovisa att man fått ett mycket positivt svar från ett betydande antal kvalificerade arbetstagare. Antalet positiva svar överträffar de förväntningar som ställdes när aktionen gjordes. Jag vill också här tillrättalägga föreställningen att denna aktion skulle vara på något sätt cynisk, att man skulle ha lovat ut arbetstillfällen. Det har man av naturliga skäl inte kunnat göra. Men vi har velat se detta som en åtgärd för att kunna redovisa att vi har möjligheter att få tillgång till kvalificerad arbetskraft när tillfälle till sysselsättning inom länet kan erbjudas.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för att han deltagit så länge i denna debatt. Jag skall inte spetsa till den ytterligare, utan vi får säkert tillfälle att diskutera denna fråga nästa år, när lokaliseringsutredningens förslag ligger på riksdagens bord. Orsaken till att vi tagit upp en debatt redan nu kan väl ändå vara att man velat låta regeringen få del av hur allvarligt man ser på detta problem. Det kan kanske vara ett memento innan regeringen fastlägger sin ställning i lokaliseringspropositionen. Blir den en gång fastlagd, är det svårt att ändra på den. Därför hoppas jag verkligen att inrikesministern gör allt vad som står i hans makt för att få regeringen in på en linje som innebär en betydligt aktivare lokaliseringspolitik och regionalpolitik. Jag tackar också för att inrikesministern ville klarlägga det oklara uttalande som refererats från den socialdemokratiska kongressen. Jag hoppas att detta klarläggande skall skingra känslan av att man här gärna låter utvecklingen gå vidare. Att en sådan uppfattning blir rådande på ansvarigt håll, skulle vara det värsta som kan ske. Inrikesministern varnar mig för att sprida uppfattningen att vi inte skall tillåta byggnadsarbetare att flytta. Men vad jag sagt är ju att man skall ha en valfrihet. Det finns ingen mening i att försöka dämma till de olika länsgränserna och inte medge flyttning över dem. Men för att detta skall fungera rättvist och riktigt och med ett riktigt framtidsperspektiv, måste man ha en flyttning i båda riktningarna. När jordbrukarna och skogsarbetarna blir utan arbete i ett område, måste de ha möjlighet att få annan sysselsättning inom rimligt avstånd, så att i varje fall flertalet kan bo kvar där de bott tidigare, men med hjälp av moderna kommunikationsmedel åka kanske en längre sträcka för att få arbete. Men de bör dock ha valfrihet. Det är vår linje. De bör få valfrihet till arbete inom rimligt avstånd från den plats där de tidigare varit sysselsatta. Jag tror att om man verkligen ställer resurser till förfogande, kan byggnadsarbetarna också flytta tillbaka till Norrland. Vad Ljusdal beträffar återigen, varför kan man inte bygga bostäder nu så att man slipper flytta i väg dem, eftersom man ändå skall ha bostäder där? Vi har ändå sagt att Ljusdal är ett område som skall överleva. Varför inte bygga bostäderna nu, och sedan flytta över byggnadsarbetarna till den tillverkningsindustri som vi tror skall komma? En annan sak är om man inte kunde stimulera utflyttning från de stora städerna, inte bara genom att erbjuda 1okaliseringsalternativ utan också genom att ge flyttningsbidrag till företag som vill flytta ut. På samma sätt som man stimulerar arbetskraft att flytta till högtrycksorterna borde man med likvärdiga medel stimulera att sysselsättningstillfällen flyttas från de stora städerna. När Volvo tillerkändes 400 miljoner kronor för investeringar i Göteborg borde det ha föranlett en aktiv medverkan i att samtidigt försöka lätta på trycket i Göteborgsområdet, om man ansåg att Volvo inte kunde ha sin tillverkning någon annanstans än där. Det är sådana åtgärder vi efterlyser, och vi hoppas att de skall tas upp i ett regeringsförslag nästa år.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för det svar jag fick på min fråga. Visserligen säger han att det inte finns någon order till länsstyrelserna att ha sådana kontakter med varandra över gränserna. Jag tycker ändå att svaret andades en förståelse för de frågor och problem jag tog upp. Jag förstår att man gärna animerar till bättre tjänstemannakontakter mellan länsstyrelserna på detta område. Jag skulle vilja uttala den mycket livliga förhoppningen att detta förs vida re, så att det verkligen uppstår ett riktigt samarbete. Jag tror nämligen inte att de förhållanden som råder i södra Sverige på detta område — t.ex. den starka inflyttningen till Öresundsregionen — är någonting att rekommendera i längden. Debatten är i detta hänseende egentligen något sent påkommen, och mer förutseende ingripanden skulle redan ha gjorts. Inflyttningen borde litet mera ha reglerats via de sysselsättningsprojekt som finns, och kanske problemen därigenom kunde ha bemästrats bättre. Den ekonomiska vinning som man tror sig få genom en sådan storstadsbildning är säkerligen inte till finnandes. Det är, herr statsrådet, redan nu stora problem med att skaffa vatten från sjön Bolmen, för att nämna ett exempel. Det finns även andra problem av t.ex. trafikteknisk art som kommer att kosta mycket pengar. Jag tror med detta, herr statsråd, att det är hög tid för ett aktivt handlande på detta område.
Herr talman! Jag har en känsla av att kammarens ledamöter hyser en stark önskan att snart få övergå till dagordningens ärenden. Det fanns heller knappast någonting i de senaste inläggen som ger mig anledning att fortsätta denna debatt. Även frågan om vad vi gör för dem som återvänder från storstadsregionen till sin hemort har man, herr Karl Pettersson, tidigare diskuterat. Jag vill därför inte ta kammarens tid i anspråk med att redogöra för hur det förhåller sig på den punkten. Även till den frågan kan vi få anledning att återkomma i den lokaliseringsdebatt som följer någon gång under våren 1970.

Herr talman! Det verkar kanske störande att begära ordet till ett enhälligt utlåtande från utrikesutskottet, och det kan förefallar alldeles särskilt störande att anlägga principiella synpunkter på en skenbart så obetydlig fråga som den vilken här behandlas. När jag läste utskottsutlåtandet kunde jag emellertid inte undgå att för mig själv ställa ett par frågor. Min första fråga lyder: Har utrikesutskottet närmare övervägt den prejudicerande karaktären av de åtgärder som här rekommenderas? Vad det gäller är ju att svenska statsmedel skall användas för organ, utgivna av amerikanska eller kanadensiska medborgare, riktade till andra amerikanska eller kanadensiska medborgare. Driver man detta längre och tillämpar det också i andra fall, kan det möjligen leda till överraskande resultat. Det är ibland nyttigt att spegelvända ett problem och se efter hur det ser ut från ett annat håll än det vanliga. Antag t.ex. att en svensk medborgare av grekiskt ursprung här i landet skulle utge ett litet blad med nyheter från Grekland och att juntan i Aten skulle komma på idén att pumpa in pengar i detta företag. är det inte sannolikt att vi långt ifrån skulle uppskatta en sådan inblandning? Kan det inte rent av tänkas att vi skulle söka förhindra den? Den principiella frågan om utländskt inflytande över svenska periodiska publikationer har i själva verket varit föremål för livlig diskussion, bland annat i samband med kartläggningen av den nazistiska propagandan i Sverige under andra världskriget. Jag inbillar mig inte alls att ett stöd till dessa mycket obetydliga tidningar skulle få några allvarliga verkningar, men jag vill peka på resonemangets förlängning. Antag att någon av dessa publikationer fick en större spridning, antag att något av organen skulle inta en starkt kritisk hållning till den amerikanska Vietnampolitiken och samtidigt ta emot svenskt statsunderstöd. Är det så säkert att detta skulle uppskattas av amerikanska myndigheter, och skulle vi själva uppfatta det som en särskilt lyckad form för den påverkan av den amerikanska opinionen som vi önskar? Vi är alla vana vid att ta emot information om andra länder, finansierad med statsmedel, men vi är också vana vid att det då skall finnas en klar ursprungsbeteckning. Går vi in på den nu föreslagna vägen bidrar vi, såvitt jag förstår, till en internationell praxis med smygpropaganda som icke är önskvärd. Min andra fråga gäller, om utskottet menar att detta lilla ärende skall behandlas helt isolerat från det mycket större problemet om Sverige-information i Förenta staterna och Canada. Önskar man kontakt med svensk-amerikanerna — och det kan vara önskvärt — finns ju andra vägar att gå. Vill man sprida kunskaper i svenska, kan man bidra till undervisning vid amerikanska universitet. Vill man sprida allmän upplysning om Sverige, kan man ge ut informationstidskrifter med klar ursprungsbeteckning. Det förefaller mig i alla händelser finnas skäl att fundera ännu något allvarligare på saken än vad som framgår av utskottsutlåtandet. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag känner mig väldigt frestad att söka sak med utskottet i detta ärende med anledning av en passus i utlåtandet, men jag skall avstå från att göra det och ställer inget yrkande. Jag vill emellertid göra följande observandum. Här finns en motion där man har föreslagit att statsstöd skall utgå till några svenska tidningar i Förenta staterna. Man exemplifierar med ett förslag om att typografer eventuellt skulle kunna få stöd för att komma till dessa tidningar och arbeta. Om nu utredningen finner, att det exemplet inte var särskilt lyckat som motiv för ett sådant stöd, är då utrikesutskottets medlemmar beredda att säga att eftersom exemplet inte är relevant, avskriver vi hela saken? För en vecka sedan behandlade vi ett annat ärende rörande utrikespolitiska frågor, nämligen representation vid Vatikanen. I den motion vi då behandlade hemställdes om att Kungl. Maj:t skulle få i uppdrag att undersöka de möjligheter som finns till svensk ackreditering i denna mäktiga stat. Utskottet fäste sig i sin skrivning och i sin argumentation här i kammaren vid ett exempel som givits och som visat sig inte vara särskilt gynnsamt. På grund av exemplets negativa effekt avvisades hela tanken på en utredning. Om man finner att det icke är lämpligt, enligt det exempel som har angivits, att stödja svenska tidningar, är man då beredd att avvisa hela tanken? Jag hoppas att utrikesutskottet icke skall argumentera med exempel i fortsättningen utan försöka se till motionernas sakliga innebörd. Sedan vill jag i likhet med herr Björk anmäla principiella betänkligheter i detta lilla ärende. Om svenska medborgare säger till sig själva: »Vi gör ett annat land till vårt hemland», vad vill vi då se? Jo, vi vill se att dessa svenskar så snabbt som möjligt integreras i den nya kultur och i det nya samhällsliv som de har valt. Vad blir innebörden av att stödja svenska tidningar i Förenta staterna? Såvitt jag kan bedöma, blir innebörden att vi försöker skapa svenska enklaver i en annan kulturmiljö. Vi försöker upprätthålla ett slags svensk gettomentalitet i amerikanskt samhällsliv. Jag anser att en sådan gettomentalitet icke är önskvärd. Jag har tillbragt två år av mitt liv i Förenta staterna och haft en hel del kontakter med vad man kallar svenskkretsar, och jag har funnit — med all respekt för dessa människor — att det råder en starkt konservativ anda, såväl politiskt, religiöst som socialt, och en mycket reserverad hållning gentemot den utveckling som äger rum i vårt land. Skall vi alltså ge ett stöd av den art som här mycket hastigt har skisserats? Herr Björk har redan påpekat att vi kan spegelvända bilden. Vi kan vara mycket konkreta och säga att Sverige för närvarande tar emot ett mycket betydande antal utlänningar. Hur försöker vi få dessa utlänningar att känna sig hemma i vårt land? Jo, genom att i möjligaste mån erbjuda integrationsmöjligheter i svensk kultur och svenskt samhällsliv. Samma grundsyn borde väl härska då frågan gäller att stödja svenska tidningar i Förenta staterna. Jag anser, med all respekt för mina aktade partivänner som står bakom dessa motioner, att själva tanken är felaktig. Utskottet har redan bundit sig för att en undersökning skall företas med avsikt att stödet skall komma till stånd. Jag är emellertid principiellt tveksam till om det beslut, som riksdagen med all säkerhet kommer att fatta om en liten stund, är riktigt. Jag har, herr talman, känt behov av att anmäla att jag har en annan principiell inställning än den som kommer till uttryck i motionerna och i utskottets skrivning. Jag har emellertid inget yrkande.

Herr talman! Utan att ha deltagit i ärendets handläggning skall jag be att få säga några ord i denna fråga. Jag tycker att de två tidigare talarna ser spöken på ljusa dagen. Herr Björk var liksom herr Sörenson orolig för de prejudikat som skulle skapas genom en hjälp åt den svensk-amerikanska pressen. Jag kan inte finna att detta skulle få någon prejudicerande verkan, därför att förhållandena i Förenta staterna är så vitt skilda från för hållandena i andra länder. Förenta staterna är ett invandrarland och har så varit. Där finns en rad olika folkgrupper. Kontakterna med hemländerna upprätthålles i större eller mindre utsträckning. Genom att invandrarströmmen nu har nedbringats till praktiskt taget ingenting är det naturligt att dessa kontakter undan för undan tunnats ut. Därför kan man inte jämföra läget i Förenta staterna med i länder där vi har mer eller mindre tillfälliga invandringsvågor och där invandrarna utgör en ringa del av befolkningstalet. Herr Björk talade om smygpropaganda på bekostnad av svenska statsmedel. Jag känner inte till någon smygpropaganda, och såvitt jag förstår har dessa tidningar från första stund klart deklarerat att det är svensk-amerikanska respektive svensk-kanadensiska tidningar. De har aldrig stuckit under stol med detta, de har aldrig på minsta sätt sökt dölja sitt ursprung. Låt mig ta ett litet exempel som bättre klargör frågan. Man ser ofta på Stockholms centralstation hur stockholmarna köper hemortens tidningar. De vill ha sin kontakt med hembygden. Stockholmstidningarna i all ära, men de fyller inte detta anspråk, kan inte ägna bygden samma uppmärksamhet. Är det något fel i att svenskamerikaner i första, andra eller tredje led vill ha kontakt med hembygden, kanske återupplivad genom resor i hemlandet, genom att läsa bygdenotiser från respektive landsdelar i Sverige 0. S. v.? Detta är ju huvudinnehållet i dessa tidningar. Herr Sörenson hade en mycket märklig motivering för att ställa sig skeptisk till det hela. Han sade att svenskamerikaner är konservativa och ogillar mycket av vad som sker i Sverige. Ja, vi har talat om spegelvändning. Utan att använda ordet spegel i sammanhanget skulle jag vilja vända på det argumentet och säga: Om det är på detta sätt finns det så mycket större skäl till att dessa svensk-amerikaner får upplysning om vad som sker i Sverige och får ta del av vår nya lagstiftning, vår utveckling och våra tankegångar. Detta sker till icke oväsentlig del genom just den svensk-amerikanska pressen. Herr Sörensons argument förstår jag med andra ord inte alls. Herr Sörenson frågade vidare om man vill låta hela saken falla därest typografutbildningen inte kan klaras. Jag förstår att det var en viss bitterhet med anledning av klämmen i en av honom ingiven motion rörande Vatikanförbindelserna som låg bakom det uttalandet. Nu är det här fråga om ett exempel i motiveringen, vilket är någonting helt annat än klämmen. Det är det ena. Det andra är att det är fråga om en utredning, som naturligtvis har frihet att ta upp olika alternativ och möjligheter. Det är naturligt att det tekniska i första hand har nämnts, genom typografutbildning och typograftjänstgöring, därför att det är det enklaste sättet att vidta åtgärder. Jag förutsätter emellertid att den utredning som kan komma till stånd är mycket noga med att tillse att det inte blir någon inblandning i den lagstiftning som kan finnas i Förenta staterna rörande verksamhet av denna art. Att man har uppmärksamheten riktad på detta inom den svensk-amerikanska pressen vet jag av personlig erfarenhet från ett besök relativt nyligen. Jag tycker att det är en uppgift och en plikt för oss att söka underlätta kontakterna mellan hemlandet och de utvandrare som vill ha denna kontakt. Utskottet har ju fullt klart för sig av skrivningen att döma att det är fråga om en övergångsföreteelse.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 Det är sannerligen hög tid att något sker på detta område och att vi visar oss uppmärksamma på vad jag vill kalla ett legitimt behov hos många svenskättlingar i Förenta staterna och Canada.

Herr talman! Det är sant att USA är ett invandrarland, men det är ganska länge sedan den första stora invandrarvågen svepte fram och också berörde Sverige. Det är inte särskilt realistiskt att säga att eftersom USA en gång var ett invandrarland av första rangen så finns det anledning att nu stödja utländsk press i det landet. Sverige har också blivit ett invandrarland i allra högsta grad på senare år. Det ger oss inte anledning att anlägga andra synpunkter. Jag är angelägen att betona att jag har den allra största respekt för de svenska insatserna i USA:s kulturliv och samhällsliv. Min lilla observans har lett mig till att det är framför allt de svenskar som varit beredda att acceptera det nya landet och integreras i dess kultur, i dess politik, i dess religion och i dess sociala liv som har blivit av stor betydelse för det nya landet. Försöken att på något sätt bevara utländska enklaver i det gigantiska Förenta staterna har jag bedömt såsom icke särskilt effektiva och ur demokratisk synpunkt såsom icke önskvärda. Det är anledningen till de synpunkter som jag i all korthet här har anfört. Det är kanske inte något fel, herr Hernelius, om vi skulle ge ett visst stöd åt dessa svenska tidningar. Det är emellertid oerhört väsentligt att den svenska informationen i Förenta staterna och stödet till svensk kultur i andra länder ges på ett riktigt sätt. Personligen är jag övertygad om att det bör ske på andra vägar än den som nu har föreslagits. Därför, herr talman, är jag tveksam om det riktiga i att beträda den här vägen.

Herr talman! Jag tycker att jag ännu inte har fått något klart svar på mina frågor till utrikesutskottet. Herr Hernelius hävdade att ett beslut i frågan inte kan få någon prejudicerande betydelse, eftersom Förenta staterna är ett så speciellt land, ett invandrarland 0.s. Vv. Jag har svårt att förstå den synpunkten. Problemet kan mycket väl tänkas komma upp i en framtid, exempelvis bland svenska immigranter i Australien. Hur skall riksdagen då ställa sig?

Riksdagen binder sig alltså dess bättre icke för att ett sådant stöd ovillkorligen skall komma till stånd.

Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord till herr Sörenson, som varnade för enklaver. Jag tror inte att det bildas några enklaver om ett antal svenskättlingar i Förenta staterna — enbart i New Yorks generalkonsulsdistrikt finns en miljon sådana får tillfälle att någon gång läsa nyheter från sin hembygd, lika litet som det bildas en Smålandsenklav i Stockholm om stockholmare köper Smålandsposten på Centralstationen eller prenumererar på den tidningen. Jag ställer mig mycket frågande till herr Sörensons uttalande att stödet från demokratisk synpunkt inte är önskvärt. Man kan lägga in mycket i ordet demokrati, herr Sörenson, men att man skulle kunna påstå att det från demokratisk synpunkt inte vore önskvärt med stöd åt den svensk-amerikanska pressen i Nordamerika har jag mycket svårt att fatta.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till bl.a. två propositioner, nr 63 med förslag om införande av enhetlig kommunbeteckning och nr 129 med förslag till ändringar i kommunallagen m.m. Förslagen, som grundar sig på den tidigare av riksdagen år 1962 beslutade och nu pågående kommunindelningsreformen, har förberetts av kommunalrättskommittén och remissbehandlats i olika instanser. En del följdmotioner har också väckts i anledning av propositionerna. Jag vill särskilt framhålla de vägande synpunkter i dessa frågor som har anförts i motionerna i denna kammare nr 1027, 1028 och 1102. Som framgår av konstitutionsutskottets utlåtande nr 44 har utskottet vid behandlingen av de båda propositionerna begränsat sig till frågor som berör enhetlig kommunbeteckning och kommunallagen. Vid utskottets behandling i dessa delar har i stort utskottets majoritet tillstyrkt förslagen i propositionerna. Det finns ett par avvikelser från utskottets ställningstagande, som framgår av handlingarna. Det må här emellertid framhållas att förslaget i propositionen om en enhetlig kommunbeteckning i vissa sammanhang kan få icke önskvärda konsekvenser. Det gäller i första hand »utmönstringen» av begreppet stad. Här vill jag, herr talman, hänvisa till det stora antal remissyttranden som i propositionen nr 63 redovisas på s. 49. Där anges att flertalet remissinstanser har tillstyrkt propositionen.

Av samtliga dessa remissutlåtanden, som jag nu har åberopat, framgår tydligt att man anser att begreppen stad och köping eller landskommun skall bibehållas, och det genom lagbestämmelser. I konstitutionsutskottets utlåtande nr 44 anges i en mycket kort sammanfattning innehållet i sex skrivelser till utskottet i denna fråga. Det är skrivelser från Stockholms stadskollegium, drätselkammaren i Malmö, stadskollegiet i Göteborg, stadsfullmäktige i Ulricehamn samt i Alingsås och i Lund. Av de korta referaten i utskottsutlåtandet framgår dock att samtliga ställer sig kritiska till förslaget i propositionen om slopande av stadsbegreppet. Dei lär, enligt vad som har sagts mig, vara ganska ovanligt att instanser — i detta fall städer — skriver till ett utskott i ärenden som är aktuella att behandla. Detta förhållande understryker, tycker jag, den stora vikt som dessa kommuner lägger vid denna fråga. Jag anser att utskottet vid behandlingen av detta ärende borde ha tagit än större hänsyn till dessa uttalanden än vad utskottet har gjort, och jag finner det angeläget att här få komplettera de knapphändiga uppgifter som finns i utskottsutlåtandet och tillåter mig därför att citera ur de olika breven. Stockholms stadskollegium «skriver bl.a.: »Genom den pågående indelningsreformen sammanslås städer och köpingar med omkringliggande landskommuner. Det kan inte bestridas att stadsoch köpingbegreppets användning på dessa större kommuner fram står som mindre adekvat. Även med beaktande härav, synes det avvika från det allmänna språkbruket att benämna t.ex. huvudstaden Stockholm kommun i stället för stad. Ordet stad utgör inte bara en benämning på en kommun med särskilda rättigheter av historiskt ursprung utan också ett samlat begrepp avseende tätort av visst slag. Man talar i skönlitteraturen, den vetenskapliga litteraturen och i många andra sammanhang om stad, städer och stadsliknande samhällen, inflyttningen till städerna, urbaniseringsprocessen etc. Sådana begrepp kan knappast undvaras och ordet stad samt böjningsformer och avledningar därav torde, om departementschefens förslag genomföres, ändå kvarstå och användas i stor utsträckning i svenska språket. Med hänsyn härtill synes man kunna hävda, att det nya enhetliga kommunbegreppet kommer att sakna förankring i det allmänna språkbruket. Kommunalrättskommitténs förslag, vilket innebär ett varsammare tillvägagångssätt genom sitt syfte till successiv förändring, framstår därför som lämpligare än det av departementschefen nu framlagda.» Man berör i brevet också de olägenheter för Stockholms vidkommande som departementschefens förslag skulle kunna innebära och gör en del exemplifieringar. Stockholm skulle t.ex., om förslaget godtas, inte utåt kunna uppträda som Stockholms stad och inte heller kunna betecknas som rikets huvudstad.

Drätselkammaren i Malmö anför bl.a.: »Vid avgivandet av sitt yttrande över kommittébetänkandet hade drätselkammaren att utgå från att kommitténs förslag innebar frihet för kommunerna att framträda under sina nuvarande hävdvunna benämningar och att benämningarna på fullmäktige och styrelse skulle kunna behållas. Enligt propositionen bortfaller dessa möjligheter.

— — — Ett skydd för stadsbeteckningen är oundgänglingen nödvändigt om förslaget i propositionen godtas.» Göteborg åberopar speciellt besvärligheterna i internationella sammanhang om stadsbegreppet försvinner. Man säger: »I affärsförbindelse med utlandet har stadsbenämningen ett värde som ej får underskattas. Även i andra mellanfolkliga sammanhang är det av stor betydelse att man icke ställer sig utanför tillämpningen av internationellt språkbruk.» Ulricehamns stad uppehåller sig närmast vid ordet stads kulturella och vedertagna betydelse. Man säger: »Den kulturhistoriska och internationella aspekten bör icke glömmas. I svensk litteratur och svenska urkunder förekommer namnet och begreppet stad ständigt och jämt. Skulle stadsbegreppet försvinna, bleve följden den att nästa generation inte skulle förstå sammanhanget och innehållet vid studium av en litteratur och handlingar.» stad skall bestå. Även drätselkammaren i Lund åberopar de internationella sammanhangen och värdet av stadsbenämningens bibehållande. Herr talman! Av det refererade, som jag ansett det vara angeläget att uppta kammarens tid med, framgår utan tvivel ett starkt motstånd mot propositionens förslag att beskära kommunernas rätt att officiellt framträda under hävdvunna benämningar och att begagna nuvarande namn på de representativa och styrande organen. Utskottsmajoritetens uttalande, att särskilda föreskrifter om användandet av beteckningen stad inte bör vara erforderliga utan att en fri språkutveckling bör få vara avgörande, kan inte vara tillfredsställande. Reservanterna vill stärka kommunernas frihet och utgår ifrån att valfrihet skall föreligga för kommun att framträda under och använda sin gamla beteckning, t.ex. stad. Som ett led häri ser reservanterna det också som angeläget att kommunerna äger begagna nuvarande namn på de representativa och de styrande organen.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

Herr talman! I propositionerna nr 63 och 129 har framlagts förslag till vissa ändringar i kommunallagstiftningen. Bakgrunden till åtskilliga av de nu framlagda förslagen är 1962 års kommunindelningsreform och ställningstagandena vid de partiella författningsreformerna. Jag skall i det följande huvudsakligen beröra proposition nr 129 och de motioner som väckts i anledning därav. Utan tvivel kommer de i propositionen föreslagna ändringarna av vissa avsnitt i vår kommunallagstiftning att göra den bättre anpassad till utvecklingen inom det kommunala arbetet och fullföljandet av kommunindelningsreformen. Men även om, som framgår av konstitutionsutskottets skrivning, enighet råder kring stora delar av propositionens tankegångar och förslag, finns det anledning att beträffande ett par väsentliga avsnitt i propositionen föreslå ändringar som mera står i överensstämmelse med vad som gäller i andra sammanhang på jämförbara områden. Det är främst fråga om bestämmelserna för valen till kommunalfullmäktigeförsamlingarna. Vi har ju här i riksdagen helt nyligen beslutat om principerna för val till den enkammarriksdag som skall väljas nästkommande år. Vi har till denna enkammarriksdag infört ett valsystem vilket genom ett utjämningsförfarande ger partierna utdelning i mandat som om landet vore en enda valkrets. Det innebär att om partierna klarar fastställda spärrar skapas rättvisa mandatmässigt partierna emellan. Detta måste vara en absolut riktig princip. Samma andemening går igen i direktiven till kommunvalskommittén, nämligen att en bättre proportionalitet skall eftersträvas även i det kommunala valsystemet. Det är då något egendomligt att man i propositionen föreslår att vi inte bara skall behålla den tidigare valkretsindelningen för kommuner utan att man också mjukar upp reglerna så att mindre kommuner i motsats till vad som nu gäller ges möjlighet att indela sitt område i flera valkretsar. Därmed försvåras framför allt för mindre partier att få mandat. Sett emot vad jag tidigare här anfört avseende riksdagsvalen och direktiven till kommunalvalskommittén framstår detta som en klar inkonsekvens. Det bör vara minst lika angeläget att skapa ett så rättvist valsystem som möjligt även på det kommunala planet. I propositionen 129 föreslås att kommun med mer än 40 000 invånare skall indelas i valkretsar. I propositionen föreslås nu ytterligare att valkretsindelning skall ske inte bara när kommunens invånare överskrider 40 000 utan också när mer än 50 ledamöter skall utses i kommunens fullmäktige. Man har genom sistnämnda bestämmelse infört en kombinationsregel mellan befolkningsantal och antalet fullmäktigemandat som kan leda till att betydligt mindre kommuner än vad som nu är fallet tvingas att indela i valkretsar. Detta bör ses mot det förhållandet att propositionen inte föreslår något maximiantal för kommunfullmäktige. Kommunens eget skön skall härvid vara helt avgörande. Genom att maximiantalet för fullmäktige tas bort kan exempelvis en ny kommunbildning med mindre än 40 000 invånare fastställa ett fullmäktigeantal på 51 mandat, och då träder den tvingande regeln om valkretsindelning in även på en liten kommun. Detta system strider mot principen att partierna skall få största möjliga rättvisa vid mandatfördelningen för hela det område valet avser. Effektivaste sättet att uppnå denna rättvisa vore givetvis att varje kommun utgjorde en valkrets. Uppenbarligen kan man emellertid nu inte gå så långt med tvingande bestämmelser. Rent praktiskt, med undantag för de största städerna och i något enstaka fall mindre kommuner, nominerar inte partierna sina kandidater eller upprättar sina listor med hänsyn till valkretsindelningen. Partiernas listor omfattar som regel hela kommunen. Skälen till detta kan vara flera. Ett av de väsentligaste är att om man har en valkretsindelning som utgår från citykärnan — och oftast är indelningen sådan — tvingas partierna med all nödvändighet att inrikta sina nomineringar så att man får ut största effekt där det största väljarunderlaget finns, och det är ju inom cityområdena och tätbebyggelsen. Vi dare är det, med de undantag jag tidigare anfört, så att väljarna inte heller följer valkretsarna utan röstar på de kandidater de finner bäst oavsett vilken valkrets kandidaten sedan kan komma att representera eller råkar bo i. Slutsatsen måste då bli att en uppdelning av kommunen i flera valkretsar i de flesta fall är obehövlig. De kommuner som kan hysa farhågor för en partisplittring har ju själva rätten att reglera detta när de fastställer antalet fullmäktigemandat. Jag kan heller inte inse att vare sig befolkningsmässiga, näringspolitiska eller geografiska synpunkter med någon större tyngd kan anföras som skäl för att en kommun indelas i olika valkretsar. Om storleken av en kommun ur dessa och andra synpunkter bedöms lämplig som en enhet, då bör den också kunna utgöra en enda valkrets. Reglerna bör därför enligt utskottets mening utformas så att kommuner med mer än 40000 invånare får möjlighet att besluta om valkretsar, medan mindre kommuner bör ha denna möjlighet endast när ytterst speciella omständigheter föreligger. Vi vill alltså ha bort obligatoriet, vilket vi också anfört i den centermotion som ligger till grund för utskottets skrivning. En annan omständighet som också bör uppmärksammas är tidpunkten för fastställandet av valkretsindelningen. Enligt nuvarande regler måste indelningen i valkretsar beslutas före utgången av oktober månad året före valåret. För 1970 års val föreslås en förskjutning av denna tidpunkt till utgången av juni månad valåret. Vi har från centern i en motion påtalat de mycket allvarliga olägenheter för valmyndigheter och partiorganisationer detta kan föra med sig. Vi har dock godtagit den skrivning utskottet gjort, där man understryker det angelägna i att beslut i dessa frågor fattas så snart som möjligt, men att det i undantagsfall kan bli erforderligt att meddela beslut så sent som under juni månad 1970 och att laglig möjlighet därtill därför bör finnas. Till utskottets utlåtande är fogad en reservation, nr 2, om fakultativt suppleantsystem. Centern har i en motion, stödd av de övriga oppositionspartierna, inte kunnat godta propositionen i denna del, där det föreslås att kommunerna själva skall ha att besluta om suppleanter skall utses till kommunens fullmäktige eller inte. Samma ordning föreslås gälla för församlingar och samfälligheter. Vi hälsar förslaget med tillfredsställelse i så måtto att systemet innebär att fler personer kan knytas till det kommunala arbetet. Inte minst är detta viktigt med hänsyn till den pågående kommunsammanslagningen och att systemet ökar förutsättningarna för ett bredare medborgarinflytande. Men vi finner det mycket otillfredsställande att bestämmelserna i praktiken kommer att medföra att representationsformerna kommer att växla mellan olika kommuner. Vi anser därför att suppleanter bör utses i samtliga kommuner. Denna uppfattning kan synas strida mot strävandena att få så fria och självständiga kommuner som möjligt, vilket även vi från centerns sida alltid yrkat på, men det måste vara av betydande värde att enhetliga regler blir gällande. Det kan också tilläggas, vilket klart framgår av reservationen, att suppleantsystemet är obligatoriskt i alla de fall där det förekommer i kommunala sammanhang. Den kommunala självstyrelsen, som är ganska unik i jämförelse med andra länder, har spelat en betydande roll för folkstyret i vårt land. Fördjupningen av demokratin, vilken är en nödvändighet om den folkliga självstyrelsen skall ha reell innebörd, måste bygga på insikten om kommunernas betydelse. Den kommunala demokratins l1okala förankring är viktig för hela vårt samhälle. De ändringar i Kungl. Maj:ts proposition som jag talat för har enligt min uppfattning de största förut sättningarna att fylla det primära målet att föra medborgare och förvaltning närmare varandra. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till punkterna 1, 3 och 4 i konstitutionsutskottets utlåtande nr 44 samt till reservationen 2 vid punkten 2 i samma utlåtande.

Herr talman! Fröken Lundbeck har talat för reservationen 1 som också jag undertecknat, och jag skall inte uppehålla mig vid den reservationen. Jag vill ändå som reservant understryka att de ändrade bestämmelserna om beteckningarna på de borgerliga primärkommunerna icke berövar städerna den givna rätten att använda ordet stad som officiell beteckning. Den meningen lägger jag in i reservationen 1. Denna reservation om enhetlig kommunbeteckning bygger på propositionen 63. I Kungl. Maj:ts propostion nr 129 föreslås också betydande ändringar i kommunallagstiftningen. Herr Pettersson har för en stund sedan pekat på en rad av dessa nyheter. Här kommer vi in på reservationen 2. En viktig förändring är införandet av suppleanter för fullmäktige. Frågan är verkligen inte ny. Redan under 1910-talet aktualiserades frågan här i riksdagen, men det skulle ta bortåt 50 år, innan ett riksdagsinitiativ ledde fram till en utredning. Det är också med stor tillfredsställelse som man nu hälsar det framlagda lagförslaget. Suppleantsystemet är ett sätt att vidga och bevara medborgarinflytandet. Uttunningen av den kommunala representationen i de kommande blockkommunerna blir stor nog ändå. Ett enhälligt utskott godtar också Kungl. Maj:ts förslag om införande av suppleantinstitutionen. Däremot råder det delade meningar huruvida suppleantsystemet skall vara obligatoriskt eller fakultativt. En motion från moderata samlingspartiet föreligger också Vi reservanter är av den meningen att det knappast kan vara tillfredsställande att fullmäktigeorganisationen bygger på en lagstiftning som möjliggör skilda system i olika kommuner. I andra sammanhang brukar man inte vara särskilt finkänslig när det gäller att påtvinga kommunerna något eller — om uttrycket är för starkt — utforma en lagstiftning som syftar till obligatoriska kommunala beslut. Kommunindelningsreformen medger ju inga större friheter i slutskedet. Lämpligheten av att införa suppleantsystemet kan naturligtvis bedömas olika, men några praktiska olägenheter av ett enhetligt system är det mycket svårt att upptäcka. Oavsett fullmäktiges antal bör suppleanter för fullmäktigeledamöter utses i alla kommuner. Det kan inte vara riktigt att avgöra denna fråga från fall till fall eller med andra ord låta tillfälliga majoriteter ute i kommunerna avgöra huruvida systemet skall införas eller ej.